Herr talman! I översikten till det avsnitt i statsverkspropositionen som omfattar arbetsmarknadsfrågorna finns en dyster formulering som har varit praktiskt taget oförändrad i många år: Fortfarande ligger arbetslösheten dock på en hög nivå och efterfrågan på arbetskraft är begränsad totalt sett. Tyvärr är det konstaterandet i år mer motiverat än någon gång tidigare. Både enligt AMS och enligt statistiska centralbyråns statistik har vi den högsta arbetslösheten under februari som vi någon gång har redovisat. Jag har tagit del av en sammanställning över arbetslöshetssiffrorna under 1970-talet, och de visar verkligen en skrämmande utveckling: en ökning enligt SCB från 68 500 i februari 1970 till 126 000 samma månad i år. Kommer sysselsättningen att öka under 1973? Ja, hur den frågan skall besvaras är tveksamt. Så mycket är väl i alla fall säkert som att en uppgång i konjunkturen under andra halvåret 1973 inte automatiskt löser sysselsättningskrisen. Den slutsatsen har också finansministern kommit till. Och han har regeringen med sig när han diskuterar detta i finansplanen. Där diskuteras utbud och efterfrågan på arbetskraft, och slutsatsen är att både utbud och efterfrågan kommer att minska under året — efterfrågan dock mer än utbudet. Vad betyder det? Jo, att färre arbeten kommer att bjudas ut men att också något färre kommer att efterfråga arbete — några kommer att tycka det vara tröstlöst att försöka få arbete, kan man gissa.

Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att man inte gör mer än man gör. Nå, men om man ser utvecklingen på arbetsmarknaden på litet sikt, kommer då sysselsättningen att återgå till vad som var normalt under 1960-talet? Vi har i vår motion från folkpartiet försökt beskriva de nya allvarliga inslag i sammansättningen av arbetslösheten som givit sig till känna under de senaste åren. Vi har en mycket bekymmersam ökning av s.k. utslagning av äldre arbetskraft, men vi har också samtidigt fått en väldig ökning av arbetslösheten bland ungdom. Grupper som tidigare hade en en säker ställning på arbetsmarknaden — som t.ex. byggnadsarbetare, tjänstemän och långtidsutbildade — har blivit svårt drabbade. Vårt svar på frågan, om sysselsättningen kommer att öka på längre sikt är: Det måste den! Men då får vi inte ta lätt på problemen. Det finns forskare och debattörer som menar att vi även under högkonjunkturer kommer att få dras med en stigande restarbetslöshet. Det finns emellertid också de som säger att med en annan politik kan sysselsättningen återgå till full omfattning. Jag tror att vi vill ansluta oss till den sistnämnda uppfattningen, men då måste vi också slipa verktygen. Under 1960-talet har det skett en stark expansion när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Uppbyggnaden har skett i stort sett i enighet. Vi vill från vårt håll betona att den uppbyggda politiken inte får raseras men vi måste noggrant pröva om den inte kan bli effektivare. Dagens situation har uppkommit trots den väldiga expansionen av arbetsmarknadspolitiken. Vi har från folkpartiet sagt att det är dags att med utgångspunkt i erfarenheterna av de senaste tio årens arbetsmarknadspolitik och de nuvarande problemen på arbetsmarknaden lägga grunden för den arbetsmarknadspolitik vi bör föra — eller tvingas föra — i slutet av 1970-talet och under 1980-talet. Detta är skälet till att vi från folkpartiet har lagt förslaget om en sysselsättningsutredning. Jag skall inte här ta upp debatten om det nära sambandet mellan den ekonomiska politiken, näringspolitiken och arbetslöshetsläget. Vi känner alla till det. Det känns dock på något sätt felaktigt att här i debatten rikta sig till inrikesministern, som har hand om arbetsmarknadspolitiken. För det är ju ändå så att till stor del är det det statsråd som har ansvaret för den ekonomiska politiken som också bär ansvaret för arbetslöshetssituationen.

Men jag är inte övertygad om att han har rätt när han tror, att den väldiga skaran arbetslösa känner trygghet av att hålla finansministern i handen. Vad jag hittills vidrört är de långsiktiga problemen. Men det är i dag vi har 126 000 arbetslösa som frågar sig vad vi tänker göra för att skaffa dem arbete. Det är i dag vi har ca 80 000 personer i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete, vilka frågar sig om det finns arbete åt dem i fortsättningen. Det är i dag vi har 109 000 latent arbetslösa som inget hellre skulle önska än förvärvsarbeta, om det var någon idé att sälla sig till arbetslöshetskön. Det är i dag vi har 28 000 kvinnor som vill ha arbete och 17 000 ungdomar som är oroliga av brist på arbete. Detta är enligt arbetsmarknadsstyrelsens uppgifter. Enligt statistiska centralbyråns siffror är det fråga om ännu fler. Det är i dag vi måste svara de tiotusentals värnpliktiga som om någon månad skall vända tillbaka till arbetsmarknaden och de ännu fler nyexaminerade som under våren skall ta sina första stapplande steg på arbetsmarknaden. Vilket svar har vi i dag? Statsrådet Holmqvist och jag får senare i dag tillfälle att i samband med hans interpellationssvar diskutera de värnpliktigas och andra ungdomars problem. Herr Gustafson i Göteborg kommer att ta upp tjänstemännens katastrofalt försämrade läge. Herr Carlström kommer senare att utförligt redovisa några av folkpartiets reservationer. Jag vill bara helt översiktligt peka på några av de förslag vi väckt från folkpartihåll i syfte att skapa större möjligheter till sysselsättning. Förra året drev vi kravet om en personalförstärkning vid arbetsförmedlingarna. Detta har tagits med i årets budget, och det noterar vi som en framgång. Men tänk om regeringen kommit på denna goda tanke redan förra året och röstat för vår motion då! Då skulle arbetsförmedlarna redan varit i verksamhet med att pussla ihop arbetslösa och lediga platser. Vi har sagt att arbetsförmedlingarna måste få ett ordentligt grepp över marknaden genom ett system med anmälan av lediga platser — där företag med mer än tio anställda söker arbetskraft på öppna marknaden — en interlokal arbetsförmedling som verkligen gör klart för folk när det finns lediga platser på annat håll och en betydligt mer uppsökande verksamhet. Vi har vidare sagt att man skall ge rättvisa åt kvinnorna också i fråga om arbetsmarknadspolitiken. Ungefär 40 procent av de öppet arbetslösa är kvinnor, men bara drygt 10 procent av beredskapsarbetena är så utformade att de är attraktiva för kvinnor. Fortfarande är läget svårt för många ungdomar, som utan någon praktik söker sig ut på arbetsmarknaden. Fler sådana ungdomar skulle anställas och utbildas, om den s.k. femkronan hade enligt vårt motionsförslag i januari höjts till åtta kronor. Dessutom bör regeringen lova att inte nu på samma sätt som tidigare dra in beredskapsjobb i förtid. Tryggheten i jobbet måste också gälla den som har beredskapsarbete, om de inte kan få jobb på öppna marknaden. Vi har uppmanat regeringen att satsa förslagsvis 400 miljoner kronor extra redan under våren i form av statliga tilläggsanslag för att bygga vägar, kommunala reningsverk m.m., för investeringar inom SJ, för kommunala åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och för svenskt varubistånd. Det behövs — och det är en viktig punkt i de åtgärder som vi har föreslagit — en allmän sysselsättningsförsäkring, som ger ett rejält grundskydd också åt de nytillträdande på arbetsmarknaden. Här måste man ställa två krav: För det första bör regeringen snarast vika från sin tanke på alltför snäva regler för stödet till främst de kvinnor och ungdomar som utan föregående arbetslivserfarenhet nu ställer sig till arbetsmarknadens förfogande. För det andra bör det i samma ögonblick som riksdagen i vår beslutar om förbättrat ekonomiskt skydd vid arbetslöshet startas ett förberedelsearbete för slutsteget i sysselsättningsförsäkringen. Först då får man ett fullgott grundskydd för alla. Vi har föreslagit att man skall utvidga statsbidraget till utbildning i företagen. Det kan t.ex. gälla tjänstemän, som genom organisationsförändringar riskerar att friställas men som med lämplig utbildning skulle kunna klara av nya arbetsuppgifter. Beträffande den sistnämnda punkten har vi en gemensam reservation från centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet, och här kommer bl.a. herr Nordgren att ytterligare utveckla synpunkterna. Jag har velat göra den här korta redovisningen över några av de förslag som vi har väckt för att förbättra sysselsättningsläget. Och beträffande den sista punkten jag tog upp, företagsutbildningen, vill jag bara säga att det är ett förslag som skulle ge effekt på både kort och lång sikt. Det är också ett exempel på åtgärder som kan hindra arbetslöshet redan innan den bryter ut. Den första försvarslinjen mot arbetslöshet måste gå inne i företagen, innanför fabriksportarna. Omskolning redan på den nuvarande arbetsplatsen skulle vara ett led i en sådan politik. Ett annat medel i det syftet är de s.k. anpassningsgrupperna. Vi i inrikesutskottet har ju under våra resor sett på nära håll vilken god effekt sådana grupper har haft i vissa företag. De har fått en glädjande spridning: ca 1600 grupper är nu startade, men fler skulle behövas för att hindra ökad utslagning. Enligt TCO-tidningen finns det emellertid för närvarande ett hinder för fortsatt expansion, och det är personalstyrkan vid länsarbetsnämnderna. Jag vill till sist i det här inledningsanförandet till dagens arbetsmarknadsdebatt rikta två frågor till statsrådet Holmqvist som jag hoppas att han besvarar, gärna i samband med interpellationsdebatten senare: 1. Är statsrådet beredd att i större utsträckning förorda en politik som motverkar att arbetslöshet uppkommer, en politik som ”motar Olle i grind”, genom att hitta en form för omskolning av anställda inom företagen redan innan de blir arbetslösa? Detta ligger helt i linje med vad AMS har föreslagit. 2. Är statsrådet beredd att utöka personalen vid länsarbetsnämnderna, så att fler anpassningsgrupper kan startas? Med denna inledning av debatten, herr talman, ber jag att få yrka bifall till alla reservationer där herr Carlströms och mitt namn förekommer.

Herr talman! Trots den ur sysselsättningssynpunkt gynnsamma vintern, som nu vänder mot vår, ligger arbetslösheten på en oförändrat hög nivå, vilket Karl Erik Eriksson alldeles nyss påpekade. Otryggheten i arbetslivet är påtaglig. Det tyder bl.a. de sex interpellationer på som inrikesministern skall svara på under den här debatten. Trots att en konjunkturförbättring klart kan skönjas, är de flesta bedömare eniga om att vi får räkna med en fortsatt oacceptabelt hög arbetslöshet. Enligt centerns mening klarar vi inte målsättningen om full sysselsättning i vårt land, om inte samhället satsar offensivt på att öka antalet nya arbetstillfällen. Det räcker inte med att vi i stor enighet år efter år, liksom också det här året, ökar anslagen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det gäller i första hand att se till att människor inte blir arbetslösa och att de — om de blir det — så snabbt som möjligt kommer in i arbete igen. Det har varit en mycket låg tillväxttakt i vårt land under de två senaste åren. Det är en effekt av bl.a. otillräckliga investeringar i näringslivsapparaten. Det är också en effekt av att regeringen på flera av samhällslivets områden inte har fört en sysselsättningsvänlig politik. Konjunktursvackan har därför träffat sysselsättningen hårt trots en avancerad arbetsmarknadspolitik med stora ekonomiska insatser. Jag finner anledning uttala att vår svenska arbetsmarknadspolitik är väl utvecklad i jämförelse med andra länders. Men svarar den mot målsättningen? Som vanligt är det de svagaste i samhället som mest kommit i kläm. Det är äldre människor, det är handikappade och annan s.k. svårplacerad arbetskraft, men det gäller också kvinnorna och ungdomarna. Inför den närmaste framtiden är det alldeles klart att det är dessa mest utsatta grupper som får svårast att komma in på arbetsmarknaden. Regeringen fortsätter att driva på strukturomvandlingen inom näringslivet. Dagens och den överblickbara framtidens sysselsättningssituation bör kunna ge besked om att denna politik måste drivas med större försiktighet. De strukturella förändringarna har drivits fram i så snabb takt att de både medfört avbräck i den ekonomiska utvecklingen och gett bestående sociala skadeverkningar. Arbetsmarknadspolitiken är utformad för att påskynda strukturomvandlingen i näringslivet. Inför de framtida förväntningarna om sysselsättningsutvecklingen måste starkt ifrågasättas om arbetsmarknadspolitiken i alla avseenden är väl anpassad till sin betydelsefulla uppgift i vårt samhälle. Till de problem som den snabba strukturomvandlingen skapat genom att stöta ut människor från deras tidigare arbetsplatser har dessutom kommit sysselsättningssvårigheter genom den samtidiga centraliseringen och koncentrationen i vårt land av näringsliv och bosättning. Genom en kraftfullare lokaliseringspolitik borde många äldre och svårflyttade, som nu är utan arbete, ha kunnat ha arbete. Strukturförändringar måste alltid förekomma i ett dynamiskt och framåtgående samhälle. De måste emellertid nära ansluta till samhällets möjligheter att skapa nya arbetsplatser. I annat fall kan strukturförändringen bli en ekonomisk belastning för samhället och skapa otrygghet och arbetslöshet för många. Dessa kan då inte uppleva sin livssituation positivt. De kan inte uppleva det egenvärde och den självkänsla som är nödvändiga för tillfredsställelse med sig själv och med samhället. Enda sättet att lösa vår svåra sysselsättningssituation är alltså att skapa nya arbetstillfällen. Det är en sysselsättningsvänlig politik. Centern har lagt fram ett aktionsprogram för i första hand 100 000 nya arbetstillfällen. Det är ett konstruktivt program. Det är förvånande att inte regeringspartiet vill medverka till de åtgärder vi där föreslår. Regeringen uppträder tveksamt och villrådigt inför insatser syftande till att öka antalet arbetstillfällen här i landet. Man måste fråga sig varför. Vad har regeringen för program för att snabbt stimulera fram nya arbetstillfällen utom de mer eller mindre akuta beredskapsåtgärderna och andra åtgärder genom arbetsmarknadspolitiken? — Med det anförda underskattar jag på intet sätt de insatser som görs i arbetsmarknadspolitiken. Tvärtom! Det vore onekligen intressant att höra utskottets talesman kommentera den åsiktsmotsättning som synes finnas mellan centern och socialdemokraterna när det gäller nödvändigheten av att snabbt göra insatser för att öka utbudet av arbetstillfällen. Jag skulle tro att det finns ett missnöje inom arbetarledern, och i varje fall bland de många arbetslösa. Man frågar sig onekligen hur dagens situation och diskussion skulle ha varit om vi haft en icke-socialdemokratisk regering. Jag tror att socialdemokraternas kritik mot denna regering hade varit mycket hård även om arbetslösheten bara varit hälften så stor som den vi har haft i vinter. Vi har i vårt land en mycket större sysselsättningsbrist än den som kommer fram genom arbetsmarknadsstyrelsens och statistiska centralbyråns statistik. Särskilt bland kvinnorna finns en mycket stor dold arbetslöshet. Det gäller inte minst inom skogslänen och inom regioner och orter med ensidigt näringsliv. 100 000 nya arbetstillfällen räcker naturligtvis inte för att tillgodose den aktuella och ännu mindre den framtida efterfrågan på nya arbetstillfällen. Det är ändå en god början för att lösa de näraliggande och mest akuta sysselsättningsproblemen. Finansministern tror inte att det är möjligt att stimulera fram 100 000 nya arbetstillfällen. Vi får inte, herr talman, vara så passiva när det gäller att skapa nya arbetstillfällen som regeringen har varit sedan 1971. Arbetsmarknadspolitiken har fått allt större betydelse. Den är ett viktigt instrument i den ekonomiska politiken och har väsentliga inslag av utbildningskaraktär och av socialpolitik. Arbetsmarknadspolitiken bör enligt vår mening dessutom vara anpassad till regionalpolitiken och dess målsättningar. Uppfyller då vår nuvarande arbetsmarknadspolitik de kraven? Verkligheten på sysselsättningsområdet talar inte för det. Utvecklingen vad gäller den regionala balansen talar heller inte för att arbetsmarknadspolitiken är tillfredsställande utformad. Om arbetsmarknadspolitiken i stort sett är bra, som utskottsmajoriteten anser, måste ju i stället näringspolitiken och annat som påverkar sysselsättningen vara desto mer otillfredsställande. Men regeringen förnekar också detta, trots de höga arbetslöshetssiffrorna och de stora ekonomiska satsningarna över arbetsmarknadspolitiken. När den nuvarande arbetsmarknadspolitiken utformades och beslutades trodde praktiskt taget alla att vi under 1970-talet skulle få stor brist på arbetskraft. Man trodde inom socialdemokratin att det var nödvändigt att mycket kraftigt påskynda strukturomvandlingen. Arbetsmarknadspolitiken är utformad härför. Man trodde främst inom näringslivet att en betydande invandring var nödvändig under 1970-talet. Man trodde också att det var nödvändigt att särskilt aktivera kvinnorna att gå ut på arbetsmarknaden. I dag talar inte många, om ens någon, för ökad invandring. Samhället kan inte på långa vägar tillgodose kvinnornas efterfrågan på arbete. Arbetslösheten har varit rekordhög bland ungdomsgrupperna, även bland de högt utbildade. 50 000-70 000 människor har på grund av handikapp särskilda svårigheter att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden, trots särskild lagstiftning för äldre och handikappad arbetskraft och åtskilliga åtgärder i övrigt. Omskolningsverksamheten spelar naturligtvis en mycket stor roll för anpassningen mellan näringslivets tillgängliga arbetsplatser och arbetskraftens möjligheter att erhålla arbete. De väntade förslagen om lagstiftning för bättre arbetsmiljöer och för att ge arbetarna ökat inflytande på arbetsplatserna är välkomna liksom den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, som centern tog initiativ till i början på 1960-talet. Människornas möjligheter att ta nya arbeten — och det gäller inte minst dem som har svårast att komma in i näringslivet — beror i mycket stor utsträckning på om de kan nå jobbet från sina nuvarande bostadsorter eller om flyttning till annan ort eller annan landsända är nödvändig. Enligt vår mening skulle vi i vårt land ha varit i ett bättre läge, såväl ekonomiskt som sysselsättningsmässigt, om vi hade fört en aktivare lokaliseringspolitik, om vi hade styrt arbetsplatserna i stället för arbetskraften. Arbetsmarknadspolitiken har i mycket liten utsträckning bidragit till detta. Tvärtom skall den aktivt främja rörligheten geografiskt. Många andra åtgärder som haft till syfte att förbättra sysselsättningen har ökat den geografiska rörligheten. Jag behöver inte nu upprepa vilka åtgärder jag avser. De har aktualiserats här i riksdagen åtskilliga gånger, och de kommer från vår sida att aktualiseras under återstoden av vårriksdagen. Till 1970-talets stora politiska uppgifter hör onekligen dels att skapa om möjligt några hundratusen nya arbetstillfällen, dels att dessa fördelas ut i landet så att vi får en bättre regional balans. För att vi verkligen skall nå detta mål är det nödvändigt att arbetsmarknadspolitiken är anpassad till och samordnad med andra samhälleliga instrument med dessa syften, så att de alla ssamverkar mot samma mål. Hittills har den ena åtgärden i vissa fall neutraliserat den andra. Som jag tidigare anfört är den nuvarande AMS-politiken tillkommen och i sina huvuddrag utformad under den tid när vi trodde något helt annat om 1970-talets verklighet. Det är inte minst nödvändigt att arbetsmarknadspolitiken samordnas med de regionalpolitiska medlen och målsättningarna. Det är ett avgörande motiv för oss inom centern att stödja reservationen 1. Enligt statsverkspropositionen och arbetsmarknadsstyrelsen räknar man med att den bättre konjunkturen kommer att öka suget av arbetskraft till expansionsregionerna. Tecknen härpå är fullt klara redan. Den ökade orderingången, efterfrågan på arbetskraft i industrin, ökningen av antalet lediga platser och förändringen av antalet arbetslösa följer i stort sett det gamla kända mönstret. Det finns enligt vår mening starka skäl för att på nytt utreda arbetsmarknadspolitikens utformning och anpassning till de övergripande samhällspolitiska målen under 1970-talet och med sikte på 1980-talet. En parlamentarisk utredning bör nu på ett helt annat sätt än under 1960-talet kunna tillgodogöra sig forskningsresultat, göra utvärderingar och ta del av erfarenheter både här hemma och utomlands. De samhällspolitiska målen har också nu klarare utformats efter riksdagens beslut om den framtida fördelningen av samhällsresurser, uttryckt i befolkningstal för olika regioner i vårt land. Jag skall inte nu ta upp skillnader mellan centerns och socialdemokraternas målsättningar, de kommer att beröras senare under vårriksdagen. Målen har dock konkretiserats bättre. Det ger bättre möjlighet att anpassa arbetsmarknadspolitiken till dem, det må nu vara centerns eller socialdemokraternas regionalpolitiska mål. Jag har, herr talman, i huvudsak hållit mig till de principiella resonemang som legat till grund för våra reservationer. Andra ledamöter från centern kommer att behandla vissa av reservationerna mera ingående. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 5, 6, 12, 13 och 16.

Herr talman! De ledamöter som har haft ordet före mig i denna debatt har med darr på stämbanden talat om den omfattande arbetslöshet vi har haft och fortfarande har i vårt land. De har låtit sin visdom flöda för att understryka sin mening att ytterligare ekonomiskt stöd bör utgå till storkapitalet för att därmed, som det heter, i varje fall kunna lindra arbetslösheten. Vi från vänsterpartiet kommunisterna har förstås en diametralt motsatt uppfattning. Storkapitalet och det privata näringslivet har nämligen visat sin oförmåga att klara sysselsättningen för svenska folket. Vi har i en omfattande motion till årets riksdag sagt att samhället måste gripa in med verkligt stora företag för att på det sättet skapa sysselsättning. Den frågan kommer att utvecklas ytterligare av en ledamot av vänsterpartiet kommunisterna i den interpellationsdebatt om arbetslösheten som kommer om en stund i denna kammare. Stagnationstendenser, ökad utslagning av arbetskraft, massarbetslöshet och kapitalkoncentration — som också har lett till en för stora delar av landet orättvis regional fördelning — har under de senaste åren kännetecknat den svenska ekonomin. När därför åtgärder vidtas som stärker storkapitalet, så stärks också de krafter som har lett till stor arbetslöshet, ökad utslagning och förslitning av de arbetande, vandalisering av miljön samt regional obalans. Åtgärder som i sig innebär ett kringskärande av kapitalets makt skulle ha medfört att de arbetandes ställning hade stärkts. Regeringens politik har i alla avgörande delar varit den motsatta under de senaste årens ekonomiska stagnation. Melodin har blivit direkta gåvor och subventioner till kapitalägarna. Ju större kristendenser inom kapitalismen, desto större gåvor och subventioner åt storkapitalet. Detta har inte varit till fördel för de arbetande. Däremot har det berikat kapitalet-aktieägarna.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 I vänsterpartiet kommunisternas motion nr 851, som utskottsmajoriteten avstyrker, yrkas avslag på regeringspropositionens förslag om ytterligare 50 miljoner kronor som ett s.k. stöd till lageruppbyggnad. Det gäller här en direkt gåva till företagen. Dessa 50 miljoner kronor ingår som en del i de många och omfattande direkta gåvor som av statsmedel under senare år tilldelats storföretagen. Det är egentligen en direkt fortsättning på den mycket generösa inställning som statsmakterna tidigare visat i förhållande till storkapitalet och som inneburit en mycket förmånlig skatteutveckling, skattefria investeringsfonder och generösa avskrivningsregler. Det är dock framför allt under senare tid, sedan den omfattande arbetslösheten blivit ett faktum — den är ett direkt resultat av det kapitalistiska produktionssättet — som direkta gåvor och subventioner blivit en metod för att söka stimulera storkapitalet att sätta hjulen i gång. Nu är det emellertid ett gammalt känt faktum att kapitalet främst ser till profiterna då det gäller investeringar — gåvor och subventioner spelar härvidlag ingen roll, annat än så till vida att alla de miljoner kronor det här är fråga om gör att aktieägarna ges större möjligheter att berika sig. Lönarbetarna tjänar inget härpå; för dem är det snarare till nackdel. Tidningspressen kunde i går i helsidesrubriker meddela: ”Rekordvinster för företagen”. Det uppgavs att aktieägarna får kraftigt höjda utdelningar; i vissa fall rör det sig om en hundraprocentig, ja, tusenprocentig ökning. Vissa företag har ökat vinsten med mellan 5 000 och 10 000 kronor för varje anställd. Storkapitalet skär i dag bildligt talat guld med täljknivar. Men till arbetarna blev det inget över. Inflationen, som tjänar kapitalet, tog från arbetarna det mesta av vad lönerörelsen skulle ha gett. Den redogörelse för företagens vinster och för hur aktieägarna berikat sig under det gångna året som fanns publicerad i gårdagens Aftonbladet var minst sagt häpnadsväckande. Det vore frestande att till riksdagens protokoll inläsa dessa uppgifter, men det får anstå, i varje fall i detta anförande. Dessa sensationella vinstsiffror bör ses i relief mot det tillstånd landet i övrigt befinner sig i, med en omfattande arbetslöshet, dyrtid och inflation. Då allt fler löneanställda slås ut ur produktionen och enligt gängse språkbruk betraktas som handikappade, då gör storkapitalet sina största vinster. Det sker under en tid då regeringen är som mest benägen att ge storkapitalet gåvor och subventioner vilka numera uppgår till miljarder kronor av folkets skattemedel och vilka ytterligare berikar aktieägarna. Utöver den motion det nu är frågan om har vänsterpartiet kommunisterna även andra motioner där gåvorna till storkapitalet behandlas. I motionen 572 har vi närmare specificerat uppgifterna om alla dessa gåvor. Jag skall inte här uppehålla mig vid dessa uppgifter utan hänvisar till följdmotionen 851 vari vi yrkar avslag på de nu aktuella 50 miljoner kronorna för stöd till lageruppbyggnad. Till de andra gåvorna till storkapitalet återkommer vi då dessa frågor kommer på riksdagens bord. Utskottsmajoriteten avstyrker vår motion 851 med bl.a. följande kostliga motivering som återfinns på s. 36 i utskottsbetänkadet, nämligen att då riksdagen tidigare beslutat att införa detta lagerstöd och företagen har inrättat sig därefter bör följaktligen medel också anvisas för ändamålet. Så skriver inrikesutskottets majoritet. I klartext: Storkapitalet har redan vant sig vid även denna form av direkta gåvor, och därför bör dessa även i fortsättningen ges åt storkapitalet. Jag övergår härmed, herr talman, till vpk-motionen 94, som tar upp frågan om inriktningen av verksamheten inom de s.k. skyddade verkstäderna och som utskottsmajoriteten anser sig böra avstyrka. Samtidigt som storkapitalet redovisar jättevinster slås allt fler lönarbetare ut från arbetsmarknaden och har inte en chans att återkomma. Det finns i dag bedömare som anser att 10 procent av de sysselsatta i vårt land inte fyller arbetsköparnas krav på produktivitet och därmed enligt deras bedömning inte är tillräckligt profitgivande. När det gäller de äldre har det i olika sammanhang påvisats att det pågår en omfattande utslagning från arbetsmarknaden. Men även de yngre har börjat få det besvärligt då det gäller att erhålla sysselsättning. Enligt arbetsköparnas sätt att se är dessa människor inte lönsamma. Erfarenheterna hittills visar att det vid rationaliseringar, vid driftinskränkningar och vid företagsnedläggningar blir allt fler arbetslösa som inte har en chans att åter få arbete i den s.k. fria marknaden. Allt talar för att även om ett konjunkturuppsving skulle blir verklighet blir allt fler människor kvar utanför denna arbetsmarknad.

Det innebär att den del av den s.k. arbetsvården som enligt gängse beteckning går under namnet skyddad sysselsättning och som undan för undan byggts ut under senare år kommer att ytterligare utbyggas. I motionen 94 tas verksamheten vid och huvudmannaskapet för de s.k. skyddade verkstäderna upp till behandling. Vid dessa skyddade verkstäder hamnar de som blivit utslagna av det s.k. fria näringslivet. De betraktas officiellt som arbetsmarknadens B-lag. Själva känner de sig utklassade. Produktionen vid dessa verkstäder gör att de som där arbetar känner sig vid sidan om. De tycker inte att deras sysselsättning är direkt meningsfull och ger livet samma innehåll som då de stod i den direkta produktionen. Lönerna ligger också betydligt lägre. Dessa människor, som i många fall gjort sin trogna tjänst hos storkapitalets företag men skadat ryggen eller erhållit andra kroppsliga skador, är inte längre profitgivande. De äldre, som tjänat företagen under sina bästa år, förvisas till arbetstillfällen, som enbart genom benämningen ”skyddade verkstäder” klassar arbetstagarna som icke fullvärdig, ja rent av mindervärdig, arbetskraft. Bara i namnet ”skyddad verkstad” ligger alltså en segregation. De som här är placerade skall ”skyddas” mot det hårda livet ute i den egentliga produktionen, som de enligt kapitalet inte längre klarar av. De blir undan för undan allt flera. Huvudmannaskapet för dessa s.k. skyddade verkstäder ligger i allmänhet hos kommuner och landsting. Någon samordnad verksamhet förekommer egentligen inte mellan dessa olika skyddade verkstäder. För att hålla en viss produktion arbetar varje verkstad för sig. Svårigheterna härvidlag är givetvis stora. Nu börjar ju även landets små och medelstora företag att beklaga sig och menar, att dessa skyddade verkstäder uppträder som farliga konkurrenter på marknaden, då de enligt uppgift bjuder under i priser som de små och medelstora företagen inte anser sig klara av. I motionen 94 framhålles att staten måste ta över huvudansvaret och ombilda den skyddade sektorn till ett samhällsägt huvudföretag med filialföretag i olika delar av landet. Man kan tänka sig att där så är lämpligt kommuner och landstingskommuner är delägare, men staten bör ha huvudinflytandet och det avgörande ansvaret för verksamheten. Under en övergångstid måste detta företag ses som ett företag, som övertar och avvecklar den nuvarande skyddade sysselsättningen. De anställda vid företaget bör återges känslan av att de fyller en nyttig funktion. Produktionsinriktningen spelar härvidlag givetvis en rätt väsentlig roll. Företaget uppträder på marknaden som vilket annat företag som helst i konkurrens med de övriga. Löneoch anställningsvillkoren bör givetvis vara likartade med dem som råder på den öppna marknaden.

I motionen föreslås vidare att riksdagen hos regeringen hemställer om skyndsam utredning samt förslag om startande av ett statligt huvudföretag jämte på lämpliga platser i skilda delar av landet lokala produktionsföretag, vilka successivt inriktas på att i huvudsak ersätta nuvarande typ av s.k. skyddade arbetsplatser. Det föreslås också att huvudmannaskapet för denna typ av verksamhet blir statligt, förslagsvis genom Statsföretag AB, och att huvudmannaskapet i motsvarande grad överföres från landstingen. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 7, 10, 15 och 17. Dessutom yrkar jag bifall till reservationen 14 under förutsättning av kammarens bifall till reservationen 7 — inte reservationen 6 som det på grund av tryckfel står i reservationstexten.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till de föregående talarna för att höra, om de eventuellt skulle komma med några förslag eller med någonting nytt. Alla har de talat om den stora arbetslösheten. Om jag då börjar med de borgerliga talarna, vilka var deras förslag? Jo, utskottets värderade ordförande höll ett anförande som formade sig till ett hyllningstal för den selektiva arbetsmarknadspolitiken som vid andra tillfällen inte har varit lika populär. Herr Nilsson i Tvärålund talade för en planhushållning, som vi ensamma har fått strida för under många år. Jag hälsar honom välkommen bland dem som vill ha en stark styrning från samhällets sida. Herr Nordgren tyckte att man ställer alldeles för stora krav på näringslivet och ville att vi skulle begränsa den offentliga sektorn. Samtidigt som de har lagt fram de här problemen — det har väl tagit ungefär en timme, om jag räknar in herr Lorentzons anförande — har man från borgerligt håll inte ett enda ögonblick nämnt näringslivets roll när det gäller t.ex. utslagningen av de äldre, invandringen och strukturomvandlingen, men dessa saker skall jag ta upp litet längre fram. Jag vill från början säga att jag inte tänker ta upp någon ny ekonomisk debatt — en sådan har vi redan tidigare fört här.

Herr Nordgren anser nämligen att de som jobbar i beredskapsarbete inte gör någon riktig insats i samhället; de skall räknas som arbetslösa. De som går på omskolningskurser är också arbetslösa, menar han. Om vi skulle räkna in alla som går i ungdomsskola och som är över 16 år, skulle det inte räcka med siffran 400 000. Men varför är det fel att de som bara gått i 6-årig skola nu får en möjlighet till omskolning i annan form och därvid också får ett par veckors undervisning i allmänbildande ämnen? Bör man räkna dem som arbetslösa i det sammanhanget? Herr Lorentzon har målat det svenska samhället i svarta färger. Han har hävdat att regeringens politik stärker kapitalismens makt och innebär subventioner till storkapitalet. Låt mig bara säga att vi i dag för en debatt i vårt samhälle om AP-fondernas användning i näringslivet och om ett ökat inflytande över banker och kreditväsende. Det kommer vidare förslag om ett industriverk, och man försöker på alla sätt ge den vanliga människan ökat inflytande över sin situation.

Och när herr Lorentzon målar hela samhället i mörka färger och säger att vi nästan håller på att gå under, vill jag bara påminna om att folk — trots nedgången i ekonomin — köper färg-TV och stereoanläggningar och har under 1972 åkt till utlandet mer än någonsin tidigare. Det är nog i alla fall inte så mörkt som herr Lorentzon målar upp. Men, herr talman och ärade kammarledamöter, frågan om den fulla sysselsättningens samhälle har alltid sin aktualitet och i dag kanske mer än någonsin. Men det är inte därför att vårt samhälle har en låg sysselsättning. Vår sysselsättningsgrad är högre än de flesta länders i den industrialiserade världen — om den inte är allra högst. Vi har en sysselsättningsgrad på 65 procent av befolkningen i åldrarna 15 till 64 år enligt befolkningsräkningen. När man i dag talar om den höga arbetslösheten, beror det på att vi har helt andra ambitioner än vi hade för bara ett tiotal år sedan när det gäller sysselsättningen. Ibland jämför man på borgerligt håll dagens arbetslöshet med 1930-talets. Vi som var unga då måste reagera mot detta. Vi vet skillnaden mellan att gå arbetslös i ett borgerligt styrt samhälle och ett som präglats av arbetarrörelsens värderingar om trygghet och solidaritet. Allt detta innebär emellertid inte att vi på socialdemokratiskt håll anser att dagens situation är bra. Vi måste skapa ett samhälle, som ger möjligheter till arbete åt alla. Detta måste ske inte bara från samhällets synpunkt utan än mer för den enskilda människans behov. Att ha ett arbete utgör för det stora flertalet människor en personlig tillfredsställelse, och det skapar harmoni. Men mitt uppe i den siffermässigt stora arbetslösheten kan vi samtidigt konstatera, att många industrier inte kan erhålla den arbetskraft som de efterfrågar. I lördagens tidning stod t.ex. att Trollhättan räknar med att anställa 2500 nya arbetare och tjänstemän under 1973. I massmedia redovisades att industrin fått en orderuppgång med 40 procent mellan januari och februari månader. Att sysselsättning skall skapas låter ju hoppingivande. Men när dessa siffror omnämns i TV, blir man chockad. Det sägs då samtidigt att industrin nog måste ta emot invandrare för att kunna klara den ökning som förestår. Vad kan detta bero på? Ingen vet väl något med bestämdhet om orsakerna. Kanske beror det på att man inte vill byta bostadsort eller att industrins arbetsmiljö och stress gör att ungdomen över huvud taget inte vill söka sig till de lediga platserna. Är det bristen på företagsdemokrati och inflytande eller är det avsaknaden av utbildning eller någonting annat som är det avgörande? Jag kan inte ge något svar, men jag är övertygad om att just sådana problem måste ställas i fokus i framtidens debatt. Vi vet att Sverige måste förbli ett industrisamhälle. Industriproduktionen och exporten har utslagsgivande betydelse för både sysselsättningen och möjligheten att göra framsteg. Samtidigt vet vi att antalet industrisysselsatta ligger kvar på ungefär oförändrad nivå, trots att produktionen ökar mycket starkt. För att skapa samma sysselsättningsgrad som det riksgenomsnitt som jag talade om i början av mitt anförande, nämligen 65 procent, måste man enligt beräkningar, byggda på de befolkningsramar som riksdagen tog i samband med regionalpolitiken, skaffa fram mellan 82 000 och 235 000 nya arbetstillfällen. Tar man hänsyn till den avgång, som finns inom glesbygdsnäringarna, blir siffrorna mellan 220000 och 373 000 nya arbetstillfällen. Detta visar storleksordningen av de problem som vi har i vårt land. Det är en dålig tröst i sammanhanget att problemen kanske är ännu större ute i världen. Att klara dessa problem genom att stoppa den s.k. strukturomvandlingen, dvs. att hålla tillbaka den ekonomiska tillväxten, kan aldrig vara en framtid för oss här i Sverige. De personer som talar om sådant är ofta desamma som påpekar att det är genom en ökad tillväxt som vi skall skapa ökad sysselsättning. Det går inte ihop. Naturligtvis måste vi även i framtiden ha hög tillväxttakt i vår ekonomi för att skapa förutsättningar för de reformer som vi vill genomföra på det sociala området, naturvården, sjukvården m.m. Därför tror jag inte heller det finns många som vill hejda en fortsatt effektivisering som innebär att många tunga och smutsiga jobb kan ersättas med maskiner, att dåliga arbetsmiljöer kan ersättas av moderna arbetsplatser och att en ny teknik kan användas som bl.a. ger möjligheter till bättre skydd för den yttre miljön. Då får man emellertid också vara på det klara med att en ny industriell teknik och organisation betyder att vi kan öka produktionen utan att det leder till en lika snabb ökning av sysselsättningstillfällena. För den sysselsättningen kommer då tjänstesektorn och framför allt den offentliga sektorn in i bilden. Ofta försöker man — herr Nordgren gjorde det — åstadkomma ett motsatsförhållande mellan den industriella varuproduktionen och den sysselsättning som den offentliga sektorn ger. Det gäller att komma förbi denna syn och att väva samman de olika delarna av vår ekonomi på ett sätt som skapar en tillräcklig, total sysselsättning och ger individen trygghet i arbetslivet. Häri ligger en av den framtida sysselsättningspolitikens kärnfrågor. Därmed, herr talman, är steget inte långt över till det man sysslar med i reservationen 1, som de borgerliga avlämnat i inrikesutskottet, nämligen frågan om en arbetsmarknadsutredning som man vill kalla sysselsättningsutredning. Det framgår tydligt och klart — inte minst av dagens debatt — att sysselsättningsfrågorna i hög grad står i centrum för medborgarnas intresse. Så kommer otvivelaktigt att bli fallet under det närmaste året, och så till vida kan man hålla med reservanterna om att vi behöver en debatt och att vi behöver vetenskapliga och andra undersökningar beträffande sysselsättningsfrågorna. Men det har kanske redan framgått av vad jag sagt, att skall vi föra en debatt om 1980-talets arbetsmarknad, kan vi inte göra det med så snävt perspektiv som man har i de borgerliga reservationerna. Vi kan inte komma ifrån problem som rör de grundläggande villkoren för svenskt arbete och näringsliv. Frågan är: Kan vi över huvud taget nå full sysselsättning med den typ av blandekonomi som vi har i dag? Ett näringsliv förutsätter en kombination av arbetskraft, kapital och idéer. För att näringslivet skall vara effektivt fordras en ständig anpassning till nya produktionsmetoder och nya marknadsförutsättningar. För att möta dessa krav behövs åtgärder såsom vidareutbildning av arbetskraft, främjande av uppfinningar, t.ex. stöd till forskning, samt styrning via marknadskrafterna eller på annat sätt av kapitalresurserna till de mest angelägna områdena. För mig är det uppenbart att debatten om 1980-talets arbetsmarknad även måste inkludera faktorer som kapitalets roll och den tekniska utvecklingen i form av bl.a. innovationer. När det gäller dessa faktorer ger de senare årens utveckling anledning till en hel del eftertanke. Det fria näringslivet har inte förmått hålla uppe den investeringstakt som är nödvändig om vi skall hänga med i utvecklingen. Än mindre har det skapats nya arbetstillfällen i tillräcklig utsträckning. Innovationstakten är låg. Det kan sättas i fråga om vårt ekonomiska system är ändamålsenligt när det gäller förmåga och vilja till förnyelse. Den offentliga sektorn kommer att i framtiden spela en allt större roll, om vi vill det eller inte — viljan är ju beroende på vilken politisk uppfattning man har. Inrikesutskottet skrev i sitt uttalande om regionalpolitiken i höstas bl.a. följande: ”Den industriella utvecklingen behöver därför stimuleras och sysselsättningen inom industrin åter vändas uppåt. En väsentlig del av ansvaret för industriutvecklingen och industrisysselsättningen måste läggas på de privatägda företagen, som i dag äger 95 procent av svensk industri.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 Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har ju varit inne på sambandet mellan den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken. Denna frågeställning är av det slaget att man måste ta med den i resonemanget kring en ny utredning. Om reservanterna är med på denna linje skall vi kunna diskutera mera konstruktivt om 1980-talets arbetsmarknad. En diskussion om de grundläggande villkoren för svensk ekonomi och svenskt näringsliv kan sedan lämpligen utvidgas att omfatta även de mera begränsade arbetsmarknadspolitiska frågorna. Att föra debatten från den mer begränsade utgångspunkt som anges i motionen kan inte vara riktigt. Mot den bakgrunden yrkar jag avslag på reservationen 1 om en ny arbetsmarknadsutredning. Det finns ju, herr talman, 16 ytterligare reservationer vid detta utskottsbetänkande. När det gäller reservationerna 2, 3, 4 och 16 kommer herr Johansson i Simrishamn att motivera utskottets skrivningar och förslag. Jag kommer därför inte att beröra dem här. Herr Nilsson i Tvärålund har stigit upp här och talat om centerpartiets stora krav. Det är väl ingen som har undgått att lägga märke till deras annonskampanj om att de vill skaffa 100 000 nya jobb. Herr Fälldin har också tagit upp detta i de allmänna debatter som har förevarit här. Det är självklart att man med verklig spänning tar del av det här utskottsbetänkandet för att se vad centerpartiet vill göra på arbetsmarknadspolitikens område för att skapa de här jobben. Vad möter då den intresserade läsaren och den arbetslöse? Jo, följande frågor där centerpartiets ledamöter i utskottet är reservanter, ensamma eller i lag med övriga borgerliga ledamöter: företagsutbildning, arbetsmarknadsutbildningen som regionalpolitiskt medel, eliminering av flyttningsbidragens koncentrationsfrämjande effekt, näringshjälp till jordbrukare. Jag vill fråga centerpartiets talesman, herr Nilsson i Tvärålund: Hur många arbetstillfällen skapas genom företagsutbildningen? Vi har visst diskuterat denna fråga tidigare. Låt mig nu bara peka på att det bedrivs en viss sådan utbildning genom femkronan som utgår som bidrag vid anställning av ungdom och kvinnor. Saken är också föremål för utredning i kommittén för översyn av arbetsmarknadsutbildningen, som har att utreda frågan om samarbete mellan arbetsmarknadsmyndigheter och företag när det gäller utbildning, liksom kostnadsfördelningsfrågorna i detta sammanhang. Utskottets ordförande har ställt en fråga till inrikesministern om detta spörsmål, och jag skall inte längre uppehålla mig vid det. Hur många arbetsplatser skapas genom att inskränka på flyttningsbidragen? Hur skall de 2 500 platserna i Trollhättan tillsättas, herr Nilsson i Tvärålund? Arbetsmarknadsutbildning som regionalpolitiskt medel — hur många arbetsplatser skapar den? Det är en annan fråga som jag vill ställa i detta sammanhang: Är det meningen att utbildningen helt och hållet skall anpassas till det näringsliv som finns på orten? I så fall lämnar jag in en bestämd protest. Jag försökte i den regionalpolitiska debatten få svar från herr Nilsson i Tvärålund på en fråga, men denne undvek då debatt. Jag anförde följande citat ur en studiehandledning, som kommit till användning inom centerpartiet, nämligen Sven Olof Käcks bok Framtid — decentralisering: ”Skolan ger nämligen den lokala befolkningen en utbildning som det är omöjligt att få användning för i lokalsamhället. Utbildningen i lokalsamhället bör alltså huvudsakligen inriktas på utbildning i de verksamheter som kan finnas på orten.” Är det verkligen meningen att vi skall gå tillbaka till att ungdomen inte längre skall ha en chans att utbilda sig i det yrke som de önskar? Är också folkpartiet och moderaterna med på att vi skall skapa en arbetsmarknadsutbildning avsedd bara för den lokala orten, utan att ge dem som fått en dålig grundutbildning en möjlighet att skaffa sig det yrke som de vill ha? Och vad är det för ökat anslag centerpartiet föreslår i detta ärende? Jo, det är 5 miljoner kronor. Om man utgår från att varje arbetsplats kostar 100 000 kronor, räcker detta belopp för att skapa 50 nya arbetsplatser. Jag tror att dessa proportioner är ganska viktiga vid en jämförelse mellan å ena sidan viljan hos en socialdemokratisk regering och ett socialdemokratiskt parti och å andra sidan centerpartiets munväder. Centerpartisterna vill att vi skall skapa 99 950 arbetsplatser genom en effektiv arbetsmarknadspolitik, och sedan skall de sörja för de 50 sista. Det är vad det är fråga om. Vad övriga partier beträffar finns det reservationer från folkpartiet, som faktiskt i viss mån har en anknytning till vpk när det gäller de inkomstprövade utbildningsbidragen. Låt mig konstatera att vi har inkomstprövning även på andra områden i vårt samhälle. Vi har det när det gäller det studiesociala stödet, studiemedel och studiehjälp, förmåner som är inkomstprövade mot makes inkomst. De är faktiskt hårdare inkomstprövade än andra förmåner, och i realiteten betyder ett slopande av inkomstprövningen i nämnda sammanhang att grundbidraget, som för närvarande är 625 kronor, skulle höjas till 665 kronor. Inget av partierna har tagit upp kostnadsaspekten. Denna reform kostar 19 miljoner kronor, och det beloppet skall kanske vid en prioritering ställas mot den beräknade kostnaden för de i propositionen föreslagna höjningarna av grundbidrag och traktamente vid utbildning utanför hemorten, nämligen 17 miljoner kronor. Då jag ser att min tid rinner i väg, skall jag stanna vid detta när det gäller den saken. Ett annat intressant inslag från folkpartiet är diskussionen om indexreglering. Jag höll nästan på att säga att detta har blivit något av ett partiprogram för folkpartiet. Man kan ibland fråga sig hur det skall klaras samhällsekonomiskt. Folkpartiet vill indexreglera skatterna, vilket är detsamma som att skatterna inte skall stiga. Men samtidigt vill man även indexreglera förmånerna, och det är ju detsamma som att utgifterna stiger för samhället. Man skall dock när det gäller de bidrag som folkpartiet vill ha indexreglerade notera att dessa har stigit i takt med den penningvärdeförsämring som skett. Anledningen till att vi går emot folkpartiets krav — det har vi ju framhållit så många gånger — är att vi vill ha handlingsfrihet att prioritera angelägna krav i detta sammanhang. Jag vill till slut, herr talman, något gå in på det ämne som herr Lorentzon uppehöll sig vid, nämligen de skyddade verkstäderna. Avstyrkandet av vpk:s reservation är inte betingat av ett ointresse för det problem som herr Lorentzon tog upp. Men jag tycker att han använde en vokabulär som man inte bör tillgripa när han talar om att ifrågavarande personer förvisas till skyddade verkstäder, att de gör ett sämre jobb osv. Motionärerna tar upp principiella frågor beträffande verksamheten vid de skyddade verkstäderna. Utskottet har inte velat tillmötesgå motionärernas önskemål, eftersom dessa frågor, om inte alla så dock väsentliga delar av dem, har behandlats i betänkandet Skyddat arbete, som efter remissbehandling nu är under regeringens prövning. Motionärerna trycker särskilt på behovet av meningsfullt arbete för att, som de menar, förbättra de skyddade verkstädernas status som arbetsplatser. Där är vi fullständigt överens, men när man sedan i nästa mening börjar tala om att i det här landet är legoarbete någonting diskriminerande, då måste jag protestera. Det är inte bara de som arbetar på de skyddade verkstäderna som då kommer in i den bilden, utan också alla de som runt omkring i vårt land hjälper till att tillverka Volvobilarna, de som jobbar för SAAB, LM Ericsson, ASEA och allt vad de heter. Det kan inte anses diskriminerande, vare sig man jobbar i skyddad verkstad eller någon annanstans. Alla som gör en insats i samhället — var det än är — utför ett meningsfullt arbete, och därför skall vi inte klassa ner någonting i det här sammanhanget. När det gäller huvudmannaskapet kan man ha olika meningar. Utredningen om skyddad sysselsättning föreslog på sin tid att landstingen skulle bli huvudmän. Nu har ärendet remissbehandlats, och frågan har ställts på sin spets genom att Kommunförbundet och Landstingsförbundet förordar statligt huvudmannaskap. Det innebär att riksdagen kommer att få den här frågan under prövning; den är aktualiserad. Vi har ett intresse av att göra det bästa möjliga av de skyddade verkstäderna. Där finns inget motsatsförhållande, men utskottsmajoriteten anser att det mesta är aktualiserat. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till inrikesutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Utskottets vice ordförande herr Fagerlund överraskade mig något i sitt inlägg, när han samtidigt som han talade om planerna inför 1980-talets arbetsmarknadspolitik ifrågasatte hela blandekonomin. Tycker verkligen herr Fagerlund att erfarenheterna av den statliga dirigeringen är sådana att han vill förorda något annat system? Herr Fagerlund sade också att här kommer Karl Erik Eriksson från folkpartiet och talar som vanligt om den selektiva arbetsmarknadspolitiken. Jag vill säga att vi är inställda på att den selektiva arbetsmarknadspolitiken skall komplettera den generella. Man kan ju ställa frågan, om insatser som står till förfogande för alla företag som vill använda dem ändå inte har en dragning åt den generella typen: femkronan, som vi talat om flera gånger och som vi återkommer till, och det 40-procentiga avdraget för löner till byggnadsarbetare. Jag kan ju påminna herr Fagerlund om hur hårt vi från vårt håll har drivit motståndet mot löneskatten, som ju har en oerhörd betydelse för arbetslöshetssituationen. Det måste väl ändå vara en generell åtgärd. Herr Fagerlund yrkade avslag på trepartireservationen om sysselsättningsutredning, men jag vill säga att det finns en formulering på s. 10 i betänkandet som ändå ger en förhoppning för framtiden om att regeringen kommer att ändra sig och gå med på vårt förslag. Jag har tidigare påmint om att vi förra året föreslog en mycket välbehövlig personalförstärkning vid arbetsförmedlingarna med 100 tjänster, och jag har sagt att jag är tillfredsställd över att vi i år har fått den förstärkningen.

Herr talman! Herr Fagerlund underströk den höga sysselsättningsgrad vi har i vårt land — 65 procent. Det är riktigt, och det bör naturligtvis tas in i diskussionen om sysselsättningen i vårt land. Vi har emellertid haft praktiskt taget stagnation i två år med mycket liten tillväxt av nya arbetstillfällen. Och ett faktum är att finansplanen förutser att sysselsättningen under nästa budgetår skall minska med 0,8 procent mätt i tid. Ett annat faktum är att sysselsättningen inte ökar i takt med konjunkturstegringen. Detta är mycket illavarslande för framtiden när det gäller sysselsättningen här i landet — sysselsättningen för dem som är arbetslösa, sysselsättningen för alla som önskar komma in på arbetsmark Herr Fagerlund liksom finansministern tror inte på samhällets möjligheter att åstadkomma 100 000 nya arbetstillfällen genom stimulansåtgärder. Tror man inte på det blir det givetvis inte heller möjligt att förverkliga det.

Det kan i de flesta fall vara fråga om en liten marginalkostnad. Jag har sagt i mitt tidigare anförande att det inte räcker att vi år efter år ökar anslagen till arbetsmarknadsstyrelsen. I det uttalandet ligger ingen nedvärdering av arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet. Det är viktigast att människor har sysselsättning i det så att säga ordinarie arbetslivet. Det är på den punkten som inte regeringen och regeringspartiet vill satsa för att åstadkomma fler nya arbetstillfällen, vilket är — det vill jag än en gång hävda — en av 1970-talets största politiska uppgifter. Men det verkar som om regeringen har blivit paralyserad på något sätt och inte anser det möjligt att komma till någon lösning av svårigheterna. Herr Fagerlund tecknade något slags vrångbild av vår syn på arbetsmarknadsutbildningen. Jag känner inte alls till den bild som han målar upp. Däremot tycker jag att det är alldeles givet att arbetsmarknadsutbildningen bör inriktas så att den motsvarar arbetsmarknadens behov i olika delar av landet. Finns det behov av sysselsättning i Norrland och behov av utbildning som passar denna sysselsättning skall givetvis arbetsmarknadsutbildningen inriktas åt detta håll.

Herr talman! När herr Fagerlund anklagar mig för att måla i svart måste han minst sagt vara färgblind. Jag tog nämligen inte upp frågan om arbetslösheten och sysselsättningssvårigheterna här i landet, utan jag hänvisade till att en talare från vänsterpartiet kommunisterna i interpellationsdebatten kommer att ta upp de problemen. Jag förmodar att kamrat Jörn Svensson, som sitter här i kammaren, kommer att använda de breda penslarna. Men man behöver inte svartmåla därför att man skildrar läget som det i verkligheten är. Så fort man talar med någon från regeringspartiet om gåvorna till storfinansen, är det som om man trampar på mycket ömma liktornar. Vad jag sade i mitt anförande och vad jag ansåg vara det väsentligaste var att det privata näringslivet inte hade klarat sysselsättningen i detta land utan att samhället måste träda till. Efter att ha anklagat mig för att ha målat i svarta färger säger herr Fagerlund själv att det privata näringslivet inte har lyckats; den offentliga sektorn kommer att spela en betydligt större roll i fortsättningen. Han understryker ju bara vad jag har sagt. Vi är i det fallet helt överens. Det är bara det att jag inte sätter så stor tro till vad herr Fagerlund säger — förlåt att jag uttrycker det så — om att vi kanske inte kan lita till blandekonomin i fortsättningen, som ju ändå är en ideologi hos socialdemokratin här i landet. När ni avsvär er den, Nr 44 gratulerar jag er — då är vi på samma frontlinje. Torsdagen den I dag köper svenska folket färg-TV som aldrig tidigare, sade herr 15 mars 1973 Fagerlund. Det tror jag alldeles säkert. Den mördande reklam som finns i snart sagt varje tidning vi slår upp måste naturligtvis påverka det svenska folket att köpa färg-TV, även om man inte har råd till det. Men då får man tillbringa tiden hemma på kvällarna, och man har inte råd till några andra nöjen. Varför talade herr Fagerlund bara om Mallorca? Nu reser folk till Gambia i stället. Så den socialdemokratiska regeringen har ju lyckats mycket bättre än herr Fagerlund framställer det.

Icke någonting mer än de 5 miljoner kronor som jag har tagit upp! Det är hela hans insats för att skapa de här hundratusen arbetstillfällena. Det är där som jag försöker få fram någonting annat. Sedan påstår herr Nilsson att jag tecknar en vrångbild av arbetsmarknadsutbildningen. Nej, det är inte en vrångbild av arbetsmarknadsutbildningen i dag, utan det är en fråga till herr Nilsson om det är en sådan arbetsmarknadsutbildning han vill ha. Och vad svarar han? Han anser det självklart att arbetsmarknadsutbildningen skall vara byggd på den lokala ortens behov av arbetskraft. Var kommer den enskilda människan, som ni talar om så ofta, in i det sammanhanget? Skall människor inte ha någon frihet att bestämma sin utbildning? Jag förstår att det är på det sättet ni skall klara det här. Helt kort till herr Nordgren, som talar om siffror: I januari 1972 var det 3 766 000 som hade arbete, i januari 1973 var det 3 800 000. Herr Lorentzon säger att jag är färgblind om jag anser att hans beskrivning var en svartmålning. Vi kan ju titta i protokollet när det gäller den saken.

Herr talman! Vi skall lämna det ekonomiska avsnittet, men jag vill ändå säga att det kanske inte är så underligt om investeringarna är låga, när utskottets vice ordförande ifrågasätter hela blandekonomin. Beträffande generella och selektiva åtgärder sade jag tidigare att de selektiva enligt vår mening skall komplettera de generella. På grund av tidsbrist hann jag inte i min förra replik göra en kommentar till ett mycket väsentligt och intressant avsnitt av herr Fagerlunds anförande, där vi är helt överens. Han sade att för framtiden är det mycket viktigt att vi får ett ökat stöd till forskning och produktutveckling. Vi är helt ense på den punkten. Vi har från folkpartiets sida i partimotioner förslagit ett ökat anslag till grundforskning. Vi har föreslagit en ökning av anslaget till produktutveckling med 5 miljoner kronor, som skulle ställas till företagarföreningarnas förfogande. Vidare har vi föreslagit en ökning med 20 miljoner kronor till garantiramarna för banklån. Herr Lorentzon sade att på en punkt tror han inte på herr Fagerlund. Men jag vill säga att efter det goda samarbete som vi har haft några år i utskottet tror jag på herr Fagerlund. Jag konstaterar att vi är överens i det här fallet, och jag vill säga att vi skall kämpa, herr Fagerlund, sida vid sida för att tå bifall till folkpartimotionerna på den här punkten.

Herr talman! Det är en gåta för mig hur herr Fagerlund så intensivt kan ha fastnat på AMS-utbildningen. Jag känner inte till att vi någonsin tidigare har haft delade meningar i den frågan. Det är väl ganska naturligt att varje slag av utbildning, även AMS-utbildning, måste stå i relation till arbetsmarknadens behov — eller hur, herr Fagerlund? Vidare måste utbildningen svara mot elevens förutsättningar och individens önskemål. Men om önskemålen är så fjärran från arbetsmarknadens behov att det inte finns en arbetsplats, är inte utbildningen mycket värd. Jag tror uppriktigt sagt, herr Fagerlund, att vi är ganska eniga, om vi nu inte skall försöka få till stånd oenighet på punkter där den inte finns. Herr Fagerlund frågar vad jag föreslår för att få till stånd 100 000 nya arbetstillfällen. 5 miljoner kronor, säger han. Vad jag hela tiden försökt påpeka är att det inte är genom arbetsmarknadsstyrelsen — beredskapsarbeten och sådant — som vi i första hand måste grundlägga sysselsättningen här i landet, utan det är genom det ordinarie näringslivet. På den här punkten sätter herr Fagerlund tummen ned. Han, liksom finansministern, tror alltså inte på att det är möjligt att öka sysselsättningen i näringslivet. Tror man inte på det, är det naturligtvis inte möjligt heller. Herr Fagerlund har kvar en replik, om jag inte tar fel. Det skulle vara intressant — jag upprepar det än en gång — att få höra hur herr Fagerlund ser på möjligheterna att öka sysselsättningen på det sätt som centern har föreslagit. Herr Fagerlund hälsade mig välkommen i planhushållningsekonomin. Vi har i 25 år verkat för en hushållning med den offentliga sektorns resurser med avseende på en mera aktiv lokaliseringspolitik. Väldigt mycket är ogjort än. Den frågan diskuterades före jul. Det blev då klart att socialdemokratin och centerpartiet står på olika linjer. Vi vill ha en mera balanserad regional utveckling, medan socialdemokratin har en annan syn på frågan.

Herr talman! I sitt senaste anförande från talarstolen var herr Fagerlund inte riktigt lika säker som tidigare på att jag hade målat i svart. Han säger nu att han gärna vill se protokollet först. Men då är ju debatten överstånden för herr Fagerlunds del. Låt mig sedan ta upp en enda sak som herr Fagerlund berörde, nämligen frågan om innovationer och forskning. Där är vi helt överens, herr Fagerlund. För det privata näringslivet och storföretagarna här i landet har det gällt de snabba och stora vinsterna, framför allt på senare tid. Vi kommunister väckte redan 1960 en motion i riksdagen om en avancerad och samordnad träkemisk forskning för att ur träet som råvara skapa nya konsumtionsvaror. Den gången var socialdemokraterna överens med borgarna om att avslå motionen. Vi har kommit tillbaka med motionen i år, och vi ser gärna att herr Fagerlund uppmanar sina partikamrater att stödja den. Det är allmänt bekant att skogsföretagen visserligen har en egen forskning men svartsjukt övervakar varje litet framsteg som kan göras. En samordnad forskning skulle kunna skapa betydligt större resultat än vad som nu är fallet, och vi hävdar också i vår motion att staten skall vara med när det gäller att satsa pengar liksom de privata företagen, därför att staten ju är engagerad i ASSI. Finge vi en forskningsfond för detta ändamål, med en samordnad verklig forskningsgrund, skulle vi kunna skapa något helt annat än det som hittills har varit avgörande för skogsbolagen och som numera ser ut som rena baggböleriet litet varstans i skogslänen, där pappersmassa, halvfabrikat och rena råvaror är det som exporteras till utlandet.

Herr talman! När det gäller forskning och innovationer för att söka få till stånd en produktutveckling är det tydligen en bred samling, och alla talar väl om detta. Men det kanske blir någonting annat när vi skall se efter var frukterna av forskning och produktutveckling skall hamna. Då tror jag att meningarna kommer att skilja sig betydligt. Men vårt intresse är nog gemensamt i detta fall. Herr Nordgren tog upp frågan om yrkesutbildningen och sade att samhället inte hade satsat tillräckligt på den. Men om vi inte i början på 1960-talet hade fått de ekonomiska förutsättningarna för att meddela teoretisk utbildning, så hade inga satsningar hjälpt — på grund av de dåliga arbetsmiljöerna, de dåliga sociala förmånerna och de låga lönerna. Man löser inte sådana frågor som yrkesutbildningen, om man inte samtidigt klarar upp förhållandena på den sociala sektorn. Sedan sade herr Nilsson i Tvärålund att han slåss för regionalpolitiken och för en utbyggnad av den offentliga sektorn, men herr Nordgren sade i sitt första anförande att vi måste bromsa den offentliga sektorns expansion. Det vore onekligen intressant att se hur de problemen löstes, om ni fick makten efter den 16 september! Vidare tyckte herr Nilsson i Tvärålund att det var konstigt att vi inte kom överens om arbetsmarknadsutbildningen i dag — men är det så konstigt? Det är ju första gången ni har en gemensam reservation om att arbetsmarknadsutbildningen skall bli ett regionalpolitiskt medel. Det är också vad ni har skrivit i er studiehandledning. Det var från den synpunkten jag tog upp denna fråga. Skall vi komma tillbaka till det gamla samhället, då man var fastlåst vid den ort där man bodde? Då skulle man ju utbildas till glasarbetare, om man bodde i Kosta, till pappersarbetare om man bodde i Lessebo och till skogsarbetare om man bodde på landsbygden. Skall ungdomen eller den som blir arbetslös ha en chans att utbilda sig för det som man själv vill, eller skall man vara bunden till ortens näringsliv? Det är den saken vi har blivit oense om i dag. Men där lämnade herr Nilsson i Tvärålund ingen som helst förklaring på vad han menar. Jag är förvånad över att inte herr Eriksson i Arvika och herr Nordgren tog upp den saken. Vad menar ni med att arbetsmarknadsutbildningen skall vara ett regionalpolitiskt medel? Skall man bli bunden vid orten, även om man inte vill det? Det är ju det frågan gäller.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika ställde ett par frågor till mig, och det gör att jag nu tar till orda i detta sammanhang. Men innan jag svarar på de frågorna vill jag knyta an något till den debatt som här förts. Först vill jag då utan omsvep erkänna att vi har haft en efter svenska förhållanden stor arbetslöshet, inte minst med tanke på vår vilja att skapa full sysselsättning här i landet.

Det är ändå hos de enskilda företagen som det väsentligen har brustit. Där har man inte förmått hålla produktionen uppe. Man har fått lov att permittera anställda. Jag säger ingenting om det, ty det svenska näringslivet är utsatt för hård konkurrens från omvärlden, och vi är i hög grad beroende av den allmänna situationen på de marknader som vi arbetar på. Men samtidigt som jag konstaterar detta vill jag säga att jag ändå har en känsla av att vi har lyckats ganska bra med att på olika sätt ge stimulans åt företagen och att ge många av dem möjligheter att uppehålla verksamheten i en svår situation. Vi har introducerat en hel rad stödåtgärder. Investeringsfonderna har sålunda tagits i anspråk. Men vi har också praktiserat helt nya former. Vi har t.ex. givit ett betydande stöd för lageruppbyggnad i företag som för dagen inte haft någon avsättning. De har genom stödet kunnat producera på lager, i förhoppning om att möjligheterna skall bli bättre i framtiden. I verkligheten har vi på detta område gjort mycket betydande insatser. Det kommer att kosta staten stora pengar, men å andra sidan är det också ett uttryck för att det svenska näringslivet i mycket stor utsträckning svarat positivt på samhällets erbjudande om medverkan för att övervinna svårigheterna. Jag är angelägen att betona detta, eftersom man från borgerligt håll gärna försöker misstänkliggöra den politik som förs och tala förringande om den. I stället vore det anledning att betona i hur hög grad dessa insatser fått ett gensvar från näringslivets sida. Vi skulle naturligtvis ha önskat att resultaten blivit ännu större, t.ex. att ännu fler företag hade tagit fasta på möjligheterna att ordna utbildning med hjälp av statsmedel. I diskussionen här frågades det om inte sådant borde kunna komma till stånd. Jo, vi har haft stödformer för det, och vi har på det sättet kunnat locka fram möjligheter till utbildning och anställning för några tusen personer i ett läge då företaget kanske inte hade ett akut behov av att anställa folk. Men vi har också varit nödsakade att tillgripa lagstiftningsåtgärder för att kunna slå vakt om vissa grupper. Om vi inte hade infört äldrelagarna, hade vi förmodligen befunnit oss i en betydligt sämre situation. Det har påpekats i diskussionen att vi i dag tyvärr har ett stort inslag av äldre människor bland de arbetslösa. Det är riktigt. Jag är övertygad om att hade vi inte med hjälp av lagstiftning försökt att i viss mån skydda dessa grupper, så skulle situationen ha varit allvarligare. Arbetslösheten är alltså allvarlig. Den är allvarlig för samhället, och den är naturligtvis i hög grad allvarlig för den enskilde som drabbas. Arbetslösheten har, som jag redan sagt, varit större än vi kan acceptera. Men när vi tecknar denna bild av den svenska arbetsmarknaden får vi inte glömma bort att vi under 1960-talet lyckades ge 300 000 fler människor arbete här i landet. Också under de dåliga åren 1971 och 1972 har vi faktiskt lyckats hålla sysselsättningen uppe. Jämfört med andra länder — detta har också herr Fagerlund sagt — har vi kommit igenom denna konjunkturnedgång, inte på ett bra sätt — det vill jag inte säga — men på ett sätt som vi kan ha anledning att visa upp som ett positivt resultat av våra åtgärder. Man skall också komma ihåg att vi verkligen försökt att noga analysera arbetsmarknadssituationen. Vi har verkligen försökt göra en insats för att alla skall få arbete. Vi talar om rätt till arbete. Vi har gått ut och sökt upp människor för att försöka dra dem in i arbetslivet. Nämn ett annat land där regeringen i så hög grad medverkat till att också försöka visa bristerna i samhället! Det har varit utredningar för att klarlägga förhållandena på många områden. Syftet har ständigt varit att försöka komma till rätta med det som brister, få situationen belyst och kunna vidta åtgärder för att åstadkomma förbättringar. På det sättet har vi fått en rad människor — handikappade, äldre, de som bor olämpligt till — med i vår arbetslöshetsstatistik. Jag vill säga till herr Lorentzon att nära 20 procent av dem som arbetar i våra skyddade verkstäder aldrig någonsin haft ett annat arbete. De har inte haft något alternativ. Det är genom att samhället organiserat denna verksamhet och erbjudit dem chansen att vara med i det produktiva arbetet som vi har fått dem ut i arbetslivet. Dessa ambitioner ger naturligtvis också utslag i statistiken. Vi kan nog, som det har sagts, inte räkna med att vi inom rimlig tid kommer tillbaka till de låga arbetslöshetstal som vi hade under sommaren högkonjunkturåret 1970. Det har här talats om behovet av en utredning angående den framtida arbetsmarknadspolitiken. Jag vill då erinra om att vi ständigt utreder hur vi skall kunna göra det bättre för framtiden. Inom kort kommer riksdagen att föreläggas ett förslag om ett allmänt kontantunderstöd vid arbetslöshet. En del av kammarens ledamöter har som utredare gjort ett förtjänstfullt arbete för att få fram ett förslag i den riktningen, och nu är det möjligt att presentera det. Vi har nyligen satt i gång en utredning om arbetsmarknadsutbildningen. De skyddade verkstäderna, som vi här talat om, har också nyligen varit föremål för en utredning, och vi granskar nu resultatet och försöker komma fram till hur vi skall organisera verksamheten i framtiden. Arbetsmarknadsverkets organisation har varit föremål för utredning. Arbetsförmedlingen har nyligen omorganiserats och fått en ny distriktsorganisation som bättre skall svara mot de anspråk som nu ställs. Också sysselsättningen i glesbygd har varit föremål för utredning, och även i den frågan kommer vi att framlägga förslag. Här liksom på andra områden jag nämnt är det något unikt för vårt land att vi på detta sätt drar fram problemen för att ta ställning till dem. Vi ställs här inför nya problem när vi med en ännu mera ambitiös målsättning skall försöka skapa möjligheter till sysselsättning för de människor som bor i glesbygd. Vi har alltså en hel del utredningsförslag att ta ställning till. Har vi då behov av att göra en allmän utredning när det gäller arbetsmarknadspolitiken i framtiden? Det finns mycket positivt i den reservation där man kräver en sådan utredning. Men det finns också i de tankar som ligger bakom reservationen så många inslag som är stötande att jag finner det omöjligt att vara med på det uttalande som de borgerliga partierna gör. Man skall inom folkpartiet — och det gäller även moderata samlingspartiet — sannerligen inte vara förvånad över att kravet på en utredning om arbetsmarknadspolitiken möts med en viss tvekan och misstänksamhet — även herr Fagerlund var inne på det. Man har på den borgerliga kanten sannerligen ingenting att yvas över då det gäller att värna sysselsättningen. När ni diskuterat arbetsmarknadspolitiken har det ofta skett i form av angrepp, och sådana har heller inte saknats i dagens diskussion. Ni har ofta kritiserat och motarbetat de satsningar som skett inom den moderna arbetsmarknadspolitikens ram. Under de senare åren har det från borgerligt håll pågått en ganska intensiv propaganda som haft sin udd riktad mot arbetsmarknadspolitiken. Varje gång ni diskuterat den ekonomiska politiken har ni attackerat de selektiva åtgärderna och ständigt talat om att det är de generella åtgärderna som leder till en förbättring. Jag hoppas att ni på borgerligt håll har förståelse för att regeringspartiet inte kan ansluta sig till ett utredningskrav som har så mycket inslag av den borgerliga synen på arbetsmarknadspolitiken. Herr Fagerlund har redan sagt att han mycket väl skulle ha kunnat tänka sig en utredning om den hade haft ett annat perspektiv, och jag kan gärna ansluta mig till den uppfattningen. Jag skall också — som min avsikt var när jag tog till orda — besvara några av de frågor herr Eriksson i Arvika ställde. Den första frågan var om det fanns möjligheter att få hjälp med omskolning och utbildning, innan man var arbetslös. Jag vet inte om jag uppfattat frågan rätt, men jag tyckte att herr Eriksson formulerade den på detta sätt. Detta krav är dock redan tillgodosett, för ett kriterium för att få arbetsmarknadsutbildning är att man är arbetslös, riskerar att bli arbetslös eller tillhör en svårplacerad grupp. Det finns alltså förutsättningar. På många sätt försöker man arbeta i den riktningen. De anpassningsgrupper herr Eriksson nämnde har verkligen utvecklats mycket kraftigt. Vi räknar med att 2 500 personer nu är i arbete. Bland uppgifterna där ingår att överväga en utbildning, som kan komma i fråga för människor vilka av en eller annan orsak inte kan fullfölja sina tidigare arbetsuppgifter inom företaget eller som på grund av omställningar inom företaget måste ges andra uppgifter. Meningen är att dessa ting skall diskuteras inom anpassningsgrupperna. Därför är jag helt överens med herr Eriksson om att det är angeläget att man i så god tid som möjligt sörjer för att de anställda blir utbildade så att de kan hävda sig väl på arbetsmarknaden framöver, antingen inom det egna företaget eller ute på arbetsmarknaden. På samma gång, herr Eriksson, ställs vi dock inför ett visst problem, som vi inte skall blunda för. Vi kan inte begära att samhället skall svara för all utbildning inom företagen. Det vore ganska orimligt, om vi kom därhän att vi med skattemedel svarade för den reguljära utbildningen inom företagen. Det gäller alltså här att verkligen inrikta ansträngningarna på de personer där det föreligger ett speciellt behov utöver det som normalt föreligger. När det gäller antalet tjänster som arbetsmarknadsverket fått vill jag erinra om att det inte bara är för nästa år som förstärkningar föreslås. I fjol föreslogs 110 nya tjänster. Varje år jag haft att presentera denna huvudtitel, har vi glädjande nog kunnat räkna med att få förstärkningar för dessa viktiga uppgifter. Det blir naturligtvis också nödvändigt att omdisponera de tillgängliga personalresurserna. Inte kommer vi här i kammaren i längden att tillåta detta verk att expandera i all oändlighet i fråga om personal — självfallet inte. Samtidigt som vi gör förstärkningar, kommer vi att ställa krav på att man försöker styra om tjänstemännen till de uppgifter som är aktuella och framträdande i ett visst ögonblick. Beträffande statistiken vill jag säga att det nog var en smula vårdslöst av herr Nordgren att ta fram siffran för januari 1973 och jämföra den med årsgenomsnittet för de tidigare åren. Just i januari och februari har vi ju den lägsta arbetslösheten. Genom att vi under sommar, vår och höst har bättre sysselsättningsförhållanden, blir januarisiffran missvisande. Men det är lätt att komma fel i statistiken. Jag skall inte säga någonting om det. Detta visar dock att statsministerns uppgifter säkerligen var riktiga, även om de inte helt sammanfaller med herr Nordgrens. Herr Nordgren gjorde sig också skyldig till en felsägning, när han påstod att antalet företagsnedläggningar har ökat. Dess bättre är det ju alldeles tvärtom. Under 1973 har vi inte upplevt så svåra händelser på det området som under tidigare år. Också herr Nilsson i Tvärålund lämnade en felaktig uppgift, nämligen att vi i dag har en lagstiftning som skyddar de handikappade. Det har vi emellertid inte, utan den nuvarande lagstiftningen ger skydd för de äldre. Detta är dock en av de frågor som aktualiseras i det pågående utredningsarbetet och som vi får anledning att komma tillbaka till. Med detta, herr talman, har jag kanske något byggt ut det svar som jag lovade att ge. Jag tyckte det kunde finnas anledning att, innan jag ger svar på de framställda interpellationerna, bemöta de tidigare yttrandena och svara på de frågor som hade ställts.

Herr talman! För att först rätta det som eventuellt var felaktigt i mitt anförande om handikappade, äldre personer och lagstiftningen, vill jag fråga herr inrikesministern, om det inte är så, att även åldern numera räknas som handikapp i vissa fall inom arbetsmarknadspolitiken. Jag tror mig veta att det är så. Jag tyckte uppriktigt sagt det var klokt av inrikesministern att vara så resonabel att han medgav att det råder svåra sysselsättningsförhållanden i landet, även om det något förvånade mig, att han strax därefter verkade nöjd med situationen. När vi från centern nu angriper socialdemokratin för passivitet, gör vi det för att öka möjligheterna till sysselsättning för människorna. Jag noterade med glädje att inrikesministern undantog centern när det gällde, som han tyckte, snäva och stötande skrivningar — jag förstod det på det sättet. — Det skulle emellertid vara intressant att närmare få höra vad som är stötande och snävt i reservationen 1. Det var också intressant att höra att inrikesministern anser att näringslivet har gett gensvar på åtgärder som vidtagits för att öka sysselsättningen. Detta uttalande står i viss motsättning till herr Fagerlunds uttalande från denna talarstol tidigare i dag. Jag ville också understryka att näringslivet ger gensvar på samhällets åtgärder. Jag beklagar dock att regeringens åtgärder för sysselsättningsstimulans i huvudsak är inriktat på det näringsliv som har mycket stora vinster. Vinstutvecklingen har inte varit särskilt tillfredsställande under senare år, varför svårigheterna främst har drabbat företag som inte haft dessa mycket stora vinster. Det är speciellt från de företagen som äldre och handikappade människor samt svårplacerad arbetskraft har stötts ut. Jag hoppas att regeringen mycket snart kommer till insikt om att man måste behandla hela näringslivet, oavsett vinstutveckling, i princip på samma sätt. Då erhålles mycket större effekt av åtgärderna.

Herr talman! Jag tycker det hedrar statsrådet Holmqvist att han öppet medger att vi har en mycket svår sysselsättningssituation. Det förringar inte öppenheten, om jag säger att det i dagens läge verkligen är svårt att inte hålla med om detta. Det har nämnts siffror om antalet arbetslösa, och som jämförelse har nämnts hur många människor vi har i sysselsättning. Jag skulle vilja ta in en siffra — jag har tidigare försökt undvika det — som belyser att läget är synnerligen besvärande även när det gäller antalet lediga platser. Jag hoppas att statsrådet inte skall ha någon kritik att rikta mot den sammanställning som jag redovisar. Under den senaste tioårsperioden har från januari till februari antalet lediga platser ökat med i genomsnitt något över 1 000 per år. Men hur är det i år? Jo, det är en minskning av antalet lediga platser med 2 796 från januari till februari. Statsrådet säger sedan att det är besvärligt med de enskilda företagen och att det behövs styrning. Statsrådet är väl ändå inte främmande för att det skett många permitteringar också vid de statliga företagen. Jag har med tillfredsställelse hälsat upprustningen i fråga om arbetsmarknadspolitiken under 1960-talet. Detta understryker jag ännu en gång. Denna upprustning har vi drivit i enighet. Jag tror att statsrådet ger mig rätt, när jag säger att folkpartiet många gånger varit pådrivare. Jag kan t.ex. ta den förra arbetsmarknadsutredningen, som var ett folkpartiinitiativ. I denna utredning deltog folkpartiets dåvarande ledare Bertil Ohlin. Jag kan nämna det aktuella fallet — om ytterligare tjänster vid arbetsförmedlingen — på nytt och jag kan nämna många andra exempel. Det var emellertid en sak i statsrådets anförande som gäller sysselsättningsutredningen, som gjorde mig något förvånad. Han sade: Det är nog klart att vi behöver en utredning, men då bör den göras ur ett annat perspektiv. Om jag ställer samman herr Fagerlunds och statsrådet Holmqvists anföranden, frågar jag mig: Vilket perspektiv är det när statsrådet vill ha ett annat perspektiv än det vi föreslår? Till sist vill jag, eftersom min repliktid är ute, säga att jag med tillfredsställelse hälsar att vi tydligen är överens om hur viktigt det är med företagsutbildning. En skillnad är dock att vi går på AMS:s linje, vilket socialdemokraterna i utskottet icke gör.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

När det gäller förmedlingsstatistiken är det litet bättre, där kan vi gå ett par tiotal år tillbaka i tiden och ändå ha ganska stor säkerhet i jämförelserna. Om vi i stället ser på förändringarna i antalet obesatta platser kan vi säga att från januari till februari finns klara tecken på att efterfrågan på arbetskraft i år faktiskt ökat kraftigare än under den senaste tioårsperioden. Nu skall vi inte överdriva januari—-februarisiffrorna. De beror ju på när vintern slår till. Vi vet ju att vi då har den sämsta sysselsättningen, som jag redan förut sagt. Men jag menar nog att det finns mycket som talar för att vi faktiskt är på väg upp nu mot en ökad efterfrågan. Vår diskussion har inte bara gällt dagsläget. Jag vill därför för att undvika missförstånd säga att jag har en bestämd känsla av att det är klara tecken på att vi nu är på väg uppåt, och att det inte bara rör sig om en säsongmässig förbättring.

Herr talman! Vi skall inte exercera ytterligare med siffror, vi är överens om det. De siffror jag gav är arbetsmarknadssiffrorna. De är faktiskt hämtade från ett papper från inrikesdepartementet, och jag får väl utgå ifrån att de är korrekta. De är dock, det vill jag säga, preliminära. Men låt mig knyta an till detta om förstärkning av arbetsförmedlingarnas personal när det gäller anpassningsgrupper. Jag sade förut att vi ifrån inrikesutskottet på nära håll har sett vilken betydelse det har. Jag tycker att också statsrådet Holmqvist strök under detta med kraft. Får jag då tolka det så att statsrådet håller med om att antalet tjänstemän vid länsarbetsnämnderna är begränsat när det gäller att ta hand om anpassningsgrupper?

Jag hörde inte något sådant besked i det förra inlägget. I min sista replik här vill jag därför hoppas på ett positivt besked som avslutning på denna debatt.
Herr talman! Ja, det blir ett mycket positivt besked. Jag kan säga att när det gäller de 210 tjänsterna som kommer nästa år har vi faktiskt räknat med så pass stor förståelse här i riksdagen att vi redan låtit AMS under hand med tillgängliga medel få lov att anställa 100 personer. Ett av motiven för detta har varit att man skulle utveckla denna verksamhet med anpassningsgrupperna, den verksamhet som vi tydligen båda uppskattar.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat vilka långsiktiga perspektiv och konkreta planer regeringen har för att komma till rätta med sysselsättningsproblemet med dess kvantitativa och strukturella sidor, Herr Svenssons interpellation griper över stora delar av hela den verksamhet som stat och kommun fortlöpande bedriver och lämpar sig mindre väl att diskuteras inom ramen för en interpellation. Jag begränsar därför svaret till några allmänna synpunkter på de frågor som herr Svensson har väckt. Den ekonomiska politiken och näringspolitiken är av grundläggande betydelse för vår levnadsstandard och för sysselsättningen. Regeringens bedömningar och konkreta planer på dessa liksom på andra väsentliga områden redovisas varje år i finansplanen. Regionalpolitiken syftar bl.a. till att skapa flera och mer differentiera de arbetstillfällen i olika delar av landet. Den proposition som riksdagen Nr 44 behandlade förra året med förslag till ett regionalpolitiskt handlingspro Torsdagen den gram m.m. var ett viktigt led i denna verksamhet. Därmed har 15 mars 1973 riktlinjerna för långsiktiga regionalpolitiska insatser lagts fast. Årets riksdag kommer på grundval av det beslut som riksdagen då fattade att föreläggas en proposition om regionalpolitikens medel. I fråga om arbetsmarknadspolitiken gäller fortfarande de grundläggande riktlinjer som lades fast av 1966 års riksdag. I enlighet med dessa riktlinjer har de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, som är av betydelse framför allt när det gäller att lösa enskilda människors sysselsättningsproblem, år för år byggts ut och förfinats. Som en följd härav har olika grupper av befolkningen fått möjlighet att i ökande utsträckning gå ut på arbetsmarknaden. Ambitionsnivån har således successivt höjts och såväl antalet sysselsatta som den andel av befolkningen som är i arbetskraften har ökat. För de flesta människor är arbetsförmedlingens tjänster och det ekonomiska stöd som kan lämnas vid utbildning och flyttning en tillräcklig hjälp när det gäller att få ett arbete. För andra är det emellertid av olika skäl svårt att utan särskild hjälp få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Många människor känner sig också tveksamma i fråga om sina möjligheter att möta de krav som ställs i det normala arbetslivet. Bl. a. de olika formerna av skyddad sysselsättning som finns kan ge dessa människor den arbetslivserfarenhet och det självförtroende som behövs för att de skall kunna få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Men vi skall inte bortse från att sådan sysselsättning för många av dem framstår som enda möjligheten att göra en produktiv arbetsinsats och att vinna den tillfredsställelse som ett arbete ger.